Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att medverka till att små församlingar med stora ekonomiska svårigheter erhåller bidrag ur kyrkofonden eller på annat sätt för att restaurera och vidmakthålla sina kyrkor. Till en början vill jag framhålla att en viss lättnad i de små församlingarnas ekonomiska villkor har inträtt genom det skatteutjämningssystem som trädde i kraft den 1 januari 1966. Vidare vill jag peka på församlingarnas möjligheter att gå samman och bilda kyrkliga samfälligheter med större ekonomisk bärkraft. Interpellanten har ifrågasatt om inte små församlingar bör kunna få bidrag ur kyrkofonden eller på annat sätt. Närmast bör väl i så fall kyrkofondsmedel komma i fråga. Kyrkofondens huvudsakliga uppgift är att fungera som en utjämningsfond för pastoraten såvitt gäl ler deras kostnader för avlöning av präster och kyrkomusiker. Fonden används dock för flera andra ändamål, bl.a. av rikskyrklig karaktär. Frågan om användning av kyrkofondsmedel till nya ändamål har vid flera tillfällen aktualiserats. En utvidgad användning av kyrkofonden i olika hänseenden bör emellertid enligt min mening inte övervägas, så länge det är osäkert hur förhållandet mellan svenska kyrkan och staten kommer att gestaltas i framtiden. Hur man över huvud skall förfara med kyrkofonden är ju i hög grad beroende på vilken ställning som tas i denna fråga.
Herr talman! Jag ber att till utbildningsminister Palme få rikta ett tack för svaret på min interpellation. Jag beklagar att svaret inte var så positivt som jag väntat, eftersom jag är medveten om att frågan om de små församlingarnas möjligheter att restaurera sina kyrkor är ytterst små och i många fall helt obefintliga av ekonomiska skäl. Av statsrådets svar framgår att man på regeringshåll saknar intresse för att pröva möjligheten att med något slag av bidrag se till att dessa församlingar kunde få behålla sina kyrkor i sådant skick att de inte förfaller. Statsrådet hänvisar till det skatteutjämningsbidrag som trädde i kraft 1966. Detta bidrag kan självfallet endast i viss utsträckning påverka församlingarnas ekonomi och kan knappast göra det i den omfattning att utrymme ges för de ändamål jag här aktualiserat. Vidare erinrar statsrådet om möjligheterna att sammanslå församlingar där avfolkningen motiverar sådan åtgärd. Utvecklingen leder utan tvivel till allt fler sammanslagningar, men en sammanslagning behöver i och för sig inte vara ett motiv för att man i samma takt låter kyrkor och andra institutionella byggnader gå sitt förfall till mötes. Kyrkorna representerar i många fall ett stort kulturellt värde för bygden och dess invånare — även om det kan vara fråga om ett mindre antal människor. Vi vet dock att det alltid kommer att bo människor även i avfolkningsbygder, och statsmakterna har sina skyldigheter också mot dessa. Regeringen har på senare tid visat ett större intresse än tidigare för att göra insatser i våra glesbygder, vilket jag noterar med tillfredsställelse. Men statsrådet Palme verkar ointresserad för de små församlingarnas problem, vilket framgår av svaret på min interpellation, och jag finner detta beklagligt.
Herr talman! Om församlingar bildar samfälligheter, sker detta för att skaffa större ekonomisk styrka för att t.ex. kunna reparera kyrkobyggnader eiler för att kunna utföra restaureringar. Men jag tror att herr Börjesson i Falköping har missat det väsentliga i mitt svar när han talar om bristande intresse. Här kan man genomföra en ändring av bestämmelserna rörande användningen av kyrkofonden, men en sådan ändring skulle jag i detta fall närmast tolka som bristande respekt för kyrkan.

Vi vet inte hurudant läget kommer att vara om ett par år, och vi vill inte binda en framtida utveckling.

Herr talman! Min antydan om att statsrådet Palme inte tycktes ha något större intresse för de små församlingarna grundade jag just på det svar han lämnade på min interpellation. Vad som givit mig anledning till den na interpellation är de stora ekonomiska svårigheter som de olika församlingarna — speciellt i våra glesbygder — har när det gäller att restaurera sin kyrkor. Jag tänker på en församling i Skaraborgs län, Sveneby församling, som är en av de minsta med egen kyrka; den har 62 invånare. Församlingens kyrka är till största delen byggd på 1600-talet, den rymmer 150 platser och den har värdefulla inventarier. Bland annat finns två medeltida triumfkrucifix, av vilka det ena är unikt för Norden. Kyrkan bör enligt såväl de lokala kyrkomyndigheterna som riksantikvarieämbetet restaureras, eftersom den börjar hotas av förfall. Kostnaderna är preliminärt uppskattade till cirka 200 000 kronor, ett belopp som församlingen själv inte har några möjligheter att åstadkomma. Av den behövliga summan torde församlingen kunna bidra med 50 000 kronor; resten måste anskaffas på annan väg. Ett annat exempel är Långlöts församling på Öland, som också har en kyrka som är i synnerligen stort behov av reparationer. Församlingen har 250 invånare, och kyrkans restaurering beräknas kosta cirka 1/, miljon kronor. Herr talman! Jag skulle kunna ta fram många fler exempel på små församlingar som brottas med stora svårigheter på grund av kostnadskrävande restaureringar av sina kyrkor. Jag är medveten om att det inte är så enkelt att lösa detta problem, men jag har sett en möjlighet däri att man i synnerligen trängande fall borde kunna ta medel ur kyrkofonden. Visserligen arbetar en utredning med frågan, men den har hållit på i över 12 år — om jag inte är alldeles fel underrättad — och man har inga garantier för att den kommer att lägga fram förslag inom det närmaste året. Därför finner jag det angeläget att man i särskilt ömmande fall trots detta vidtar åtgärder. Om möjligt bör man ta pengar ur kyrkofonden; det borde inte vara alldeles uteslutet.

Herr talman! Dessa kyrkors läge är förvisso svårt och behjärtansvärt. Jag konstaterar emellertid att vad herr Börjesson i Falköping föreslår skulle förutsätta en ändring av kyrkofondslagen, vilken finge föregås av en utredning om kyrkofondens framtida användning. Detta skulle vara att direkt ingripa i det utredningsarbete som sedan ett år pågår beträffande förhållandet mellan kyrka och stat. Jag måste därför konstatera att herr Börjesson i Falköping i sak inte har något annat förslag än vad jag har.

Herr talman! Om jag inte är fel underrättad har denna fråga varit föremål för kyrkomötets prövning. Såvida mitt minne inte sviker mig skrev kyrkomötet så sent som 1963 till Kungl. Maj:t och begärde en utredning angående kyrkofondens användning.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping minns helt korrekt. Skälet till att vi inte gjort en utredning om kyrkofondens framtida ställning är att vi inte vet om vi över huvud taget kommer att ha en statskyrka i framtiden. Så länge vi inte har klart för oss hur förhållandena kommer att regleras vill vi inte ta initiativ till ändringar av reglerna om kyrkofondens användning. Om kyrkan skiljs från staten skall kyrkan själv bestämma hur pengarna skall användas. Det är denna enkla principfråga som jag, tydligen utan större framgång, försökt förklara för herr Börjesson i Falköping.
Herr talman! Jag beklagar att statsrådet Palme har svårt att övertyga mig. Det faktum, att kyrkorna, speciellt i avfolkningsbygderna, håller på att för falla, gör emellertid att jag finner det nödvändigt att vi inte dröjer alltför länge med att vidta åtgärder för att hjälpa dessa små församlingar. Jag har pekat på en möjlighet att göra det. Jag är medveten om att frågan inte är så enkel, men om man inte vill tillgripa kyrkofondsmedel kanske det finns andra möjligheter att hjälpa församlingarna. Man skulle kanske kunna ge ökat stöd via den kommunala skatteutjämningen eller på något annat sätt. Jag kan inte här presentera några direkta konkreta förslag, och det har inte heller varit min mening.

Herr talman! Den ordning, som beträffande ett vilande förslag till grundlagsändring säger, att ett sådant förslag bara kan antingen förkastas eller oförändrat antas, är åtminstone för oss som är nyvalda och som inte varit med i första omgången inte särdeles tillfredsställande. Vi tvingas nu att ta ställning till ett lagförslag, med vars tillkomst vi intet haft att skaffa. Vi har inga möjligheter att yrka på ändringar i enskilda avsnitt, utan måste ta allt eller intet. Under sådana förhållanden ligger det nära till hands att man låter en del detaljer av kanske mindre tilltalande slag slinka igenom oemotsagda. Kompromisser är ingenting ovanligt här i huset; kompromisser måste vi gö ra, om vi över huvud taget skall komma någonstans. Det kan dock finnas paragrafer av sådan innebörd, att man helt enkelt inte kan acceptera dem. En sådan paragraf är för mig den föreslagna § 16 mom. 3 riksdagsordningen, d. v. s. lagrummet om 4-procentspärren. Den spärren är ett led i en utveckling som hotar att föra vår svenska demokrati över i ett slags totalitarism, där vi låser fast dagens partiväsende vid etablerade partier, utanför vilka ingen salighet finns. Vi har i dag dragit upp en gräns mellan socialism och borgerlighet. I vissa frågor är den gränsen mycket klart markerad. I andra frågor är den däremot så vag, att man frågar sig om gränsen över huvud taget bör gå där. För några år sedan var Jarl Hjalmarson inne på dessa tankegångar, då han varnade för de »teknokratiska översåtarna». Vi behöver inte gå så värst långt utanför riksdagshusets väggar för att finna hur teknokraterna tvärs över alla politiska partigränser — och sannolikt mot det överväldigande flertalet medborgare — gjort vår huvudstad till en enda otrivsam lekplats för traditionsfientliga stadsplanerare och arkitekter. I Svenska Dagbladet kunde vi i går läsa hur man till år 2000 förutsåg ett allt behärskande akademikerparti. Partiväsendet i 1960-talets skick är, med andra ord, inte det tusenåriga riket — det är inte ens det hundraåriga. Men nu gör vi ändå ett försök att djupfrysa det. Partigränserna kan inom en ganska nära framtid komma att bli helt andra än de vi i dag har. En sådan gradvis omläggning av skiljelinjerna inom vår politik skall vi åtminstone inte försvåra, men det är just vad vi gör nu. 4-procentspärren är ett led i processen att djupfrysa dagens läge. Dagens läge är annars så pass väl garderat, att det borde vara onödigt med även denna åtgärd. Ett annat led i strävandena att låsa fast läget är nämligen de etablerade partiernas priviligierade ställning när det gäller valdebatterna i radio och TV — där de s.k. småpartierna kanske får vara med någon enstaka gång på ett hörn — som t.ex. KDS fick vara i förra årets valdebatt — medan andra inte får vara med alls. Ytterligare ett utslag av vår välutvecklade förmåga att gynna oss själva är partistödet via riksstaten, där vi bara går efter antalet riksdagsmandat. Man har motiverat partispärren med att en mängd småpartier skulle hota parlamentarismen, och man har som exempel härpå nämnt den tyska Weimarrepubliken. Alla skall veta att det exemplet är avskräckande. Men en grundregel i vår svenska uppfattning av begreppet demokrati är väl, att alla åsikter skall ha rätt att göra sig hörda i konkurrens på lika villkor, att alla åsiktsriktningar skall ha rätt att dela på mandaten, vare sig det gäller valkretsmandat eller riksmandat. Om man måste upphäva demokratin för att hålla liv i parlamentarismen, ja då är parlamentarismen inte mycket värd och då ifrågasätter jag om man skall göra så stora ansträngningar för att vidmakthålla den. Att med konstlade medel försöka stoppa misshagliga åsikter är att angripa symtomen i stället för det ondas orsak. Om inte det fria samhället med egna medel kan förhindra småpartierna, då måste väl felet ligga hos oss som tillhör de stora partierna. Om vi nu skulle hamna i ett sådant läge som Weimarrepubliken, så har väljarna misströstat om vår vilja och vår förmåga att lösa samhällsproblemen, och de söker sig då andra vägar. Det är där sjukdomen i så fall ligger, inte i småpartierna som sådana. Ju fler småpartier som bildas, desto uttryckligare underbetyg utgör det för vår förmåga att sköta politiken. En demokrati som bygger upp lagliga skyddsvallar mot varje inbrytning av nykomlingar är en totalitär demokrati. Man försvarar 4-procentregeln med att demokratin skall ha rätt till självförsvar. Och ingen vill väl förneka den rätten, inte ens om den i ett akut utrikespolitiskt läge skulle ta sig uttryck i ett förbud mot samhällsomstörtande partier. Men om demokratin under ordinära förhållanden anser sig tvingad att inskränka både friheten och väljarnas rätt att bestämma exempelvis hur många partier de vill ha, då har vi förväxlat självförsvar med självmord. En fråga som rör själva grundtanken i hela vårt statsskick får inte lösas bara med hänsyn till ett visst partipolitiskt behov. Herr talman! Jag måste erkänna att jag har befunnit mig i svår samvetsnöd. Det parti jag tillhör har — låt vara utan entusiasm — accepterat föreliggande kompromiss. Skall jag lojalt ansluta mig till partiets förra året fattade beslut? Eller skall jag, sedan jag nu framfört mina tankar, låta bli att ställa till vidare besvär och lägga ned min röst? Eller skall jag yrka avslag? Jag har kommit till det resultatet att jag inte är bunden av fjolårets beslut, eftersom jag då inte tillhörde riksdagen. Vidare är det min uppfattning att jag sitter här i kammaren för att delta i beslut i den ena eller andra riktningen och därför inte kan avstå från att rösta. Grundlagsförslaget har = obestridligen många förtjänster, övervägande förtjänster, men eftersom 4-procentspärren är ett uttryck för demokratins tendenser att döda demokratin nödgas jag, herr talman, i enlighet med spelets regler nu yrka avslag på förslaget i dess helhet.

Herr talman! Då författningsfrågan behandlades vid fjolårets riksdag konstaterade jag i en reservation att den utformning förslaget fått led av så allvarliga brister att jag inte kunde biträda förslaget. Jag har fortfarande den uppfattningen att det inte uppfyller de krav som bör ställas på en reform av våra grundlagar. De närmare motiven för min ståndpunkt utvecklade jag i fjolårets debatt, som jag ber att få hänvisa tilll Nu är det inte möjligt att ändra detaljer i förslaget, och jag hemställer därför att det vilande grundlagsförslaget måtte förkastas såvitt gäller konstitutionsutskottets memorial nr 1.

Herr talman! Redan under förra årets debatt här i kammaren i maj månad om den partiella författningsreformen hade vi från vårt partis sida tillfälle framföra våra synpunkter på den nu diskuterade spärregeln, som vi slutgiltigt skall fatta beslut om i dag. Vi ifrågasatte redan då det berättigade i att över huvud taget ha någon spärr. Vi hävdade att man överdriver faran för nya småpartier och det negativa som skulle ligga i att olika smärre opinioner skulle få bli representerade i riksdagen. Det måste vara ett naturligt demokratiskt önskemål att varje mera betydande meningsyttring i form av ett parti får komma till tals i riksdagen om det finns underlag härför, utan spärrar. Vi påpekade redan i fjol och det framhölls också från annat håll här i kammaren -— det oformliga i att ett parti, som uppnår låt oss säga 170 000 röster, inte skulle få någon representant i riksdagen, under det att ett parti som uppnår 175 000 röster skulle få 14 platser — detta givetvis förutsatt att gränsen för fyra procent låge just mellan dessa siffror. Vi anser det vara en riktig princip att varje röst skall ha lika värde. I konsekvens härmed borde alla spärrar avskaffas. Vid omröstningen förra året stödde vi också den reservation som hade det lägsta procenttalet för spärren. Jag vill härmed, herr talman, ha deklarerat, att denna synpunkt, som vi förde fram under frågans behandling i maj månad förra året, är giltig också i dag för vårt partis vidkommande. Utgången av höstens val har icke ändrat vår uppfattning.

Herr talman! Jag befinner mig i en rätt egendomlig situation. Mitt bedömande av det föreliggande vilande förslaget överensstämmer mycket långt med den mening som herr Larsson i Luttra tillkännagav, men jag skall ställa rakt motsatt yrkande, nämligen om bifall till det vilande grundlagsförslaget. Jag gör det därför att jag förra året gick med på en kompromiss. Har man gjort det, anser jag att man skall stå kvar vid sitt ställningstagande. Det är egentligen allt vad jag behöver säga med anledning av det anförande herr Larsson i Luttra höll. Jag tycker inte det är behövligt att här avge någon allmän deklaration, eftersom vi hade tillfälle förra året att från olika håll redovisa våra åsikter om den fråga som här föreligger. Jag kan mycket väl förstå herr Wachtmeister. Han var inte med förra året, och han anser sig därför fri att ställa vilket yrkande han vill. När jag hörde hans anförande väntade jag mig att han bara skulle deklarera sin ståndpunkt och låta det stanna vid detta, men det gjorde han ju inte. Nu tror jag att det inte är alldeles ur vägen att tala om spärren i valsystemet också i dag. Herr Wachtmeister gick förvånande långt när han frågade, varför vi skall ha parlamentarism, om parlamentarismen är så dålig att den behö ver sådana spärrar — jag hoppas att mitt referat är riktigt. Ja, det är nu en gång så — det har sagts från alla håll under tidigare diskussioner här i kammaren och annorstädes — att vi nödvändigtvis behöver en spärr i valsystemet för att mota uppkomsten av småpartier. Herr Wachtmeister åberopade erfarenheter från utlandet och nämnde Weimarrepubliken. Jag skulle kunna tillägga Frankrike fö re de Gaulle och anföra ytterligare exempel på samma sak. Vi måste ha en spärr i valsystemet som gör det litet svårare för småpartier att få mandat. Vi hade det i vårt gamla valsystem, som ju ligger till grund också för det nuvarande. Där var första divisorn 1,4. I det parti jag företräder tyckte vi att det var en alltför kraftig spärr, och vi var inte heller särskilt förtjusta över 4-procentspärren i det föreliggande vilande förslaget, men vi godkände den kompromissvis. Vill man följa herr Wachtmeisters linje, vore det rejälare att förorda enmansvalkretsar. Jag skall ta upp den frågan i dag, eftersom den fortfarande tycks vara aktuell — den diskuterades bl.a. i TV i går kväll. Åtminstone inom vårt parti vill vi inte ha enmansvalkretsar, eftersom det systemet ger en oerhörd överrepresentation för större partier och, vad än värre är, ger en i hög grad ojämn geografisk representation. Som läget nu är skulle det i stora delar av norra Sverige bara väljas socialdemokrater till riksdagen, medan de övriga partierna inte skulle ha några möjligheter att bli representerade. I södra delen av landet skulle det väljas borgerliga representanter. Det är inte lämpligt för demokratin att någon vet att hans parti inte har någon som helst utsikt att få en representant i riksdagen från hans valkrets. Det är sådana saker som har gjort att vi har gått ifrån tanken på enmansvalkretsar, även om ett sådant system skulle lösa herr Wachtmeisters problem. Vi vill ha proportionell representation, och då får vi finna oss i — det har alla varit överens om hittills — att ha en spärr. Vad diskussionen gäller är hur hård denna spärr skall vara. Det är en fråga som man inte kan ge något entydigt svar på. Man kan konstatera att vårt nuvarande valsystem inte bara har spärren 1,4 utan också — vad första kammaren beträffar — en mycket kraf tig spärr inbyggd i själva valsättet. Det finns ingenting som säger att just 4 procent skulle vara en riktig siffra — det är, såsom jag sade, herr talman, en avvägningsfråga. I detta sammanhang bör man också tänka på en rent teknisk sak. Så snart ett parti har kommit över 4 procent av rösterna får partiet plötsligt »fullt» antal mandat i riksdagen. Denna tekniska fråga behöver inte vålla några partiskiljaktigheter, men sådana tröskeleffekter är inte lämpliga. Jag har emellertid menat att vi inte bör bråka om den saken — det skall nog vara möjligt att för ett parti finna en mera mjuk övergång från noll mandat till proportionerlig riksdagsrepresentation, om man bara ger sig tid att fundera på saken. Herr talman! Jag har känt ett behov av att framföra dessa synpunkter i dag. Jag yrkar bifall till det föreliggande förslaget.
Herr talman! Först en liten detalj beträffande uttalet av mitt namn. Det uttalas Wachtmeister och icke »Wachtmajster». Släkten har varit svensk i 400 år, och jag tycker det estniska kunde vara glömt vid det här laget. Herr Wahlund sade att han hoppades att referatet var riktigt, att parlamentarismen inte var mycket att ha, om man skulle behöva avliva demokratin för dess skull. Det är alldeles riktigt; det är precis vad jag menade. Herr Wahlund sade också att vi skulle kunna hamna i det läget, att en mängd småpartier skulle göra det omöjligt för demokratin att fungera. Är det så säkert? Om vi gav oss in på en riktig författningsreform och inte bara en mera organisationsteknisk rationaliseringsåtgärd, som detta författningsförslag innebär, om vi t.ex. finge en folkvald statsminister — skulle det inte bra mycket mer harmoniera med hela vår regeringsform än vad parlamentarismen gör? Det vore ju en faktisk förändring. I Washington löser man regeringsproblemet, om jag inte är alldeles fel underrättad, genom att folket får välja både representation och regeringschef, och Förenta staterna är ju världens äldsta fungerande demokrati.
Herr talman! Det kan ju inte komma i fråga att jag ger mig in på de mycket vittsyftande tankar som herr Wachtmeister redovisade. Mitt ärende här i talarstolen är endast att be om tillgift för min germanisering av hans namn.

Herr talman!

Det är kanhända förklaringen till att vi nu kan se konstitutionsutskottets vice ordförande uppträda och framlägga annat yrkande utan att det föreligger någon skriftlig reservation i utskottet. Han är i sin fulla rätt att göra det. Jag vill emellertid inför de nyvalda ledamöterna i kammaren ha sagt att vi under ganska lång tid haft en mycket ingående diskussion omkring dessa frågor. Kammarens ställningstagande i fjol har ju sedan förts ut i valrörelsen. Men det skall medges att någon omfattande diskussion på denna punkt har det icke varit, såvitt jag kan bedöma, och jag skulle också vilja säga att i långa stycken har debatten i kammaren förts över folkets huvuden.

Herr Wahlund har svarat honom hur frågan ligger till. Regeln är närmast att betrakta som en kompromiss mellan partierna. Det har inte varit socialdemokratin som har fört fram tanken på just 4 procent, utan vi hade från början tänkt oss en lägre procentregel. Jag skall inte nu gå in på den saken, eftersom en kompromiss har träffats mellan partierna. Den står vi givetvis fast vid. Jag vill tillägga att frågan om spärregeln inte kan få bli den som välter hela författningsändringen. Tekniskt ligger det så till att förslaget är att se som en enhet. Det går inte att bryta ut en enskild detalj i detta sammanhang. Fru Ryding har den uppfattningen att höstens val inte har ändrat någonting i detta avseende. Det yttrandet skall jag inte närmare kommentera. Var och en av ledamöterna i kammaren har anledning att själv dra sina slutsatser om detta uttalande. Herr talman! Med hänvisning till vad utskottet har sagt i det föreliggande memorialet, där utskottet hänvisar till betänkandet nr 20 och propositionerna nr 27 och 92 till 1968 års riksdag, hemställer jag om att grundlagsändringsförslaget antas av kammaren.

Herr talman! Vi skall nu fatta det definitiva beslutet om att fördjupa folkstyrelsen i Sverige mer än vad riksdagen har gjort någon gång sedan det demokratiska genombrottet för 50 år sedan. Enkammarsystem. Direkta val. Hela riksdagen utses i ett enda val. Det är reformer som vi liberaler har arbetat intensivt för under många år och gläder oss mycket åt. Men priset blev den gemensamma valdagen, som regeringspartiet krävde för att gå med på en ny författning. Jag har hela tiden motarbetat den gemensamma valdagen och röstade mot den delen av författningspaketet i riksdagen förra året. Men vad vi nu har att göra är, som redan framhållits, att säga ja eller nej till reformen i dess helhet. Nu finns det alltså ingen möjlighet att skilja ut de delar man gillar — enkammarsystemet, direkt val, det förbättrade valsättet — från det som innebär en försämring. I det läget finns det, enligt min mening, bara en sak att göra: nämligen att godta det författningsmemorial som ligger på riksdagens bord. Det innebär på intet sätt att arbetet på en fördjupad kommunal demokrati upphör eller mattas. Tvärtom tror jag att det nu gäller att intensifiera debatten om hur vi på 1970-talet skall kunna minska avståndet mellan väljare och valda ute i kommunerna. Med den gemensamma valdagen kommer rikspolitiken ännu mera än hittills att dominera och dränka de kommunalpolitiska inslagen. Men jag undrar om det systemet kommer att accepteras när det fått verka under ett par val. Jag tror att en allt starkare opinion inom alla partier kommer att hoppas på en förändring längre fram. Det som ägt rum i samhällsdebatten under det senaste året är talande nog. Diskussionen om samhällsplaneringens villkor, om människornas inflytande över sin lokala miljö och om kontakterna mellan styrande och styrda har varit stimulerande på många sätt. Den debatten visar också hur långt ifrån framtidens krav som den gemensamma valdagen befinner sig. Men det gäller alltså framtiden. Nu har vi att säga ja eller nej till det vilande grundlagsförslaget som helhet. Jag har inget yrkande utöver det som framförts av konstitutionsutskottets företrädare.

Herr talman! Jag har vid den tidigare behandlingen av frågan framfört mina starka betänkligheter gentemot det nu vilande grundlagsförslaget och skälet har för mig liksom, såvitt jag förstår, även för många av mina kolleger i kammaren varit den berättigade oron för den kommunala demokratin och som herr Ahlmark också berörde. Många har försökt övertyga mig om att min oro är obefogad. Man säger att den kommunala demokratin inte kommer att försämras men härvid bör observeras att, såvitt jag vet, ingen velat påstå att den kommer att förbättras — och det är ändå det vi skall eftersträva. Jag tror att så gott som alla står litet undrande, litet tveksamma och ödmjuka inför utvecklingen på den kommunala demokratins område. Kanske ligger det trots allt något positivt häri eftersom frågan säkerligen kommer att följas noggrant. Jag hoppas också att det delbeslut som fattades förra året om att pröva olika åtgärder för att förbättra den kommunala demokratin kommer att omsättas i handling.

Herr talman! I detta ärende har det väckts två likalydande motioner, I: 252 och II: 289, med hemställan »att riksdagen — i avbidan på förslag från grundlagberedningen — måtte besluta att icke antaga det vilande grundlagsförslaget om ändrad lydelse av § 60 regeringsformen angående överförande från riksdagen till Kungl. Maj:t av beslut om postmedel». Konstitutionsutskottet skriver emellertid att det inte behövs något yttrande i frågan. Över huvud taget behövs det inte vidtagas någon särskild åtgärd; riksdagen har endast att antingen anta eller förkasta förslaget. Enligt praxis finns det dock möjlighet till en annan lösning, nämligen att uppskjuta prövningen. Så har gjorts vid ett tidigare tillfälle. Det är angeläget att postmedlen också i framtiden kommer att räknas in bland bevillningarna. Posten är ett monopolföretag som saknar konkurrens, och den enda prövning som förekommer över huvud taget är riksdagens prövning. Herr talman! Under åberopande av vad som anförts i motionerna I: 252 och II: 289 yrkar jag i första hand, att riksdagen för sin del ville besluta att uppskjuta den slutliga prövningen av det vilande grundlagsändringsförslaget till 1970 års riksdag, samt i andra hand,

Herr talman! Jag kan inte gå in i någon diskussion i detta ärende. Jag vill hemställa att kammarens ledamöter måtte besluta om avslag på uppskovsyrkandet och i stället antaga det vilande grundlagsändringsförslaget.

Herr talman! En helt ny struktur på JO-institutionen gäller som bekant från den 27 mars förra året, då riksdagen valde tre justitieombudsmän i stället för som hittills en justitieombudsman och en militieombudsman. Det är uppenbart att den nya organisationen måste få litet tid på sig för att man skall kunna bedöma resultatet av den sålunda genomförda reformen av JO-institutionen. Vi är inte utan fog stolta över denna institutions existens, och den har ju fått efterföljare i andra länder; JO-idén har blivit exportartikel, ett förhållande som bl.a. tar sig uttryck i att årets JO-berättelse försetts med en sammanfattning på engelska språket. Ändå, herr talman, är det väl i och för sig inte anledning att känna tillfredsställelse över att denna institution, som erbjuder en extraordinär väg att vid sidan om vanliga klagovägar få ett ärende rättsligt granskat, växer och måste utbyggas genom att ett ökat antal ärenden kommit under JO:s prövning. De nya ärendena under 1968 var 2120, en ökning jämfört med motsvarande tal för JO och MO-ämbetena 1967 med 10 procent. Denna ökning kommenteras med den uppgiften att enskilda personer i starkt ökad utsträckning begärt JO:s granskning på grund av innehållet i tidningsartiklar, som åberopats av anmälarna.

Jag måste, herr talman, nog för min del beklaga om detta skulle vara huvudförklaringen = till = initiativärendenas minskning, eftersom försvaret är den minst demokratiskt präglade delen av den statliga verksamheten och behovet av fortlöpande JO-verksamhet inriktad på denna del därför kanske är större än vad beträffar den civila statsoch kom munalförvaltningen. Jag kan givetvis inte fälla något generellt omdöme på den här punkten och vill inte alls ställa försvaret i något slags särställning utan bara med detta fästa uppmärksamheten på nedgången av de så kallade initiativärendena. I övrigt, herr talman, är det frapperande hur många JO-ärenden som anhängiggörs och hur få av dessa som anses så berättigade såsom klagomål betraktade att de leder till egentliga åtgärder av JO. En del går bort genom att de överlämnas till vederbörande, av den klagande inte utnyttjade klagoinstansen. Under 1968 skedde detta i 76 fall. Men av totalt över 2 000 avgjorda klagoärenden ledde bara 224 till viss kritik från JO:s sida, sju till åtal eller åtgärder i disciplinär ordning och fyra till framställningar till Kungl. Maj:t. Man kan ju spekulera över orsakerna till båda förhållandena, alltså den stigande klagomålsfrekvensen å ena sidan och den stora andelen av klagoärenden som inte föranlett åtgärder å den andra. Man har sagt att klagoärendenas ökning skulle bero utom på förvaltningens starka tillväxt på försämrad kvalitet på arbetet inom myndigheterna och bland tjänstemännen. Detta motsäges emellertid kraftigt av att den avgjort större delen av klagoärendena är sådana att de av olika anledningar bedömes som obefogade eller i vart fall avvisas, må vara i en del fall på formella grunder. Av initiativärendena är det en större andel som leder till någon form av kritik från JO; detta gäller något mera än hälften av samtliga 472 under år 1968 avgjorda ärenden av denna typ. Jag ber att få hänvisa till tablåer på s. 6 och 7 i utskottsutlåtandet. Intet av initiativärendena ledde dock till åtal.

Kan bristande tillfredsställelse med förhållandena i det nuvarande samhället hos vissa grupper inverka? Beror det kanske på svårigheter att finna de normala vägarna för besvärsärendens handläggning? Är detta i så fall belägg för brister i samhällsinformationen, otillräcklig rättshjälp eller liknande förhållanden? Jag har bara ställt frågor utan att ge till känna någon egen mening.

En sammanställande orsaksanalys av antytt slag skulle givetvis inte vara ett mål i sig utan möjligen kunna ge oss ett bidrag till lösningen av frågan om hur vi skall kunna bygga upp ett bättre samhälle med mindre behov av, såsom jag uppfattar det, extraordinära former för kontroll av dess funktioner. Till sist, herr talman, vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att JO riktat uppmärksamheten på de svåra avigsidorna av den av i och för sig respektabla besparingsskäl igångsatta försöksverksamheten med samtransport av personer som skall överföras till fångvårdsanstalt, ungdomsvårdsskola, allmän nykterhetsvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest. Verksamheten har initierats av den sittande förpassningsutredningen. Det av JO genom skrivelse till Kungl. Maj:t påtalade fallet gällde en transport av en alkoholmissbrukare. Jag vill gärna i kammarens protokoll läsa in ett kortare avsnitt av JO:s skrivelse: »Det är ju utan vidare klart att den påtalade transporten skett på ett sätt som är helt oförenligt med de humanitära principer som vi brukar hävda här i landet. Men även om transporten helt visst kunnat och bort planeras och utföras under större hänsynstagande till vad som är ändamålsenligt ur nykterhetsvårdssynpunkt, är det dock vid samtransporter svårt att undvika att låta även nykterhetsvårdsklientelet vid nödvändiga uppehåll i resa förvaras inlåsta i fångvårdsanstalt och att övernatta i häkte.» Jag kan för min del inte finna att denna ordning är tillfredsställande. Kungl. Maj:t har för beaktande överlämnat JO:s skrivelse till förpassningsutredningen som jag hoppas snarast skall slutföra sitt arbete, d. v. s. tidigare än vad som anges i riksdagsberättelsen där det står att utredningen kan beräknas vara avslutad under 1969 — en som vi vet ofta använd formulering som vanligen innebär att utredningen pågår under hela det angivna året. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det mycket glädjande svaret på min fråga. Det verkar alltså som om Björn Ahlander nu beviljas inresetillstånd och ackreditering som Sveriges Radios korrespondent i Moskva. Jag är mycket nöjd över att så är förhållandet. Samtidigt utgår jag från att Björn Ahlander får tillfälle att verka i Sovjet med samma grad av frihet som andra korrespondenter där. Det är klart att den här affären har en ideologisk aspekt som inte är oviktig. I Sverige betraktar vi det som självklart att ha fria tidningar och fri nyhetsförmedling. Det är inte regeringens sak att bestämma vilka journalister som skall få skriva om svenska förhållanden. Det är pressen, radion, TV och andra massmedia som själva avgör det. Den principen gäller både svenska och utländska journalister. Vi avvisar inte tidningsmän från andra länder därför att vi vet eller misstänker att de kommer att skriva kritiskt om oss. Så fungerar en demokrati. Den är öppen för iakttagare, som sedan kan rapportera fritt vad de sett och hört. I länder som inte är demokratier förhåller det sig på annat sätt. I den egna pressen är ofta kritiska artiklar förbjudna. Fri nyhetsförmedling är omöjlig eller åtminstone farlig att bedriva. Men när ett sådant land vill påverka valet av journalister från andra länder försöker man i praktiken att dirigera nyhetsflödet också utanför den egna nationen. Och naturligtvis måste vi reagera — vilket land det än gäller — mot försök att välja och vraka de korrespondenter som Sverige sänder ut för att rapportera till den svenska allmänheten. Därför är det glädjande att Sveriges Radio nu tycks kunna sända den person till Moskva som man utsett till korrespondent där. I internationalismens tid är det viktigt att inte i onödan hindra kontakter över nationsgränserna eller försvåra informationer länderna emellan. Då är det viktigt att nyhetsförmedlingen underlättas också mellan stater som har olika ideologisk inriktning. Därför hoppas många av oss på utvecklade kontakter med Sovjetunionen på olika plan. Jag är glad över att utrikesministerns svar på min fråga avslöjar att Sveriges Radios del av den svenska nyhetsförmedlingen från Sovjetunionen inte tycks vara så försvårad som det under ett par veckor har verkat.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag anser att det är förenligt med god personalvård att civil verkstadspersonal, som enligt tidigare överenskommelse skulle vid en angiven tidpunkt förflyttas till viss ort, en knapp månad före denna tidpunkt får besked om att avdelningen skall förflyttas till en helt annan ort. Mitt svar är nej.
Herr talman! Jag tackar för svaret och särskilt för att försvarsministern svarat nej. Jag förmodar att statsrådet förstått att anledningen till att jag ställt min fråga är de omflyttningar som förestår vid de centrala flygverkstäderna i landet och främst då vid verkstaden i Västerås, som skall avvecklas under tiden 1970—1971 enligt fjolårets riksdagsbeslut. Nu är det ju meningen att avvecklingen skall gå litet snabbare för att den nya verkstad för verktyg och verktygsmaskiner, som skall inrättas, inte skall bli försenad. I december 1968 informerade statssekreteraren i försvarsdepartementet CVV:s tjänstemän om att fortsatt arbete hade ordnats för 670 av totalt 710 anställda; ungefär hälften av dem hade erbjudits arbete vid Arbogaoch Malmslättsverkstäderna. Vid ett företagsnämndssammanträde i Västerås för en dryg vecka sedan — den 4 februari — som var gemensamt för nämnderna i Malmslätt och Västerås informerades om att en filial till verkstaden i Arboga skulle inrättas i Östersund från den 1 maj 1969. En avdelning vars verksamhet för närvarande bedrivs i Västerås och som enligt i december lämnade uppgifter skulle flyttas till Malmslätt skall enligt de nya planerna flyttas till Östersund. Det finns personal som gjort upp om att flytta till Malmslätt den 1 mars men som enligt de nya signalerna skall till Östersund. Sådant skapar oro — det är ovissheten som plågar personalen. Och det är inte att undra på att stämningen bland de anställda inte är bra när de inte kan lita på givna besked. Nog borde man väl i december ha ve tat att det skulle startas en filial till Arbogaverkstaden i Östersund några månader senare. Planläggningen synes lämna mycket övrigt att önska.
Herr talman! Några missuppfattningar tror jag ligger bakom herr Enskogs bedömning av vad som har skett. Försvarets fabriksverk har mycket föredömligt hela tiden försökt hålla personalen vid den centrala underhållsverkstaden i Västerås, som enligt riksdagens beslut skall avvecklas, underrättad om planeringen för avvecklingen. Det är riktigt att man enligt de preliminära planer som förelåg i december avsåg att markelektrogruppen skulle flyttas till Malmslätt. Undan för undan har man emellertid svängt om. Några definitiva besked har icke lämnats vid sammanträden där det redogjorts för planerna. Vad som nu hänt är att man givit företagsnämnderna möjligheter att före den 1 mars, tror jag det är, säga sin mening om de dispositioner som föreligger. Och jag har talat med fabriksverket som förklarat att — vilket också meddelats personalen — mycket stor hänsyn liksom tidigare kommer att tas till olika önskemål beträffande tidpunkter för förflyttning o.s.v. Enligt min mening är fabriksverket värt ett erkännande för att verket på detta sätt samverkar direkt med sin personal. Det kan inte gärna finnas någon vid verkstaden i Västerås som har blivit ålagd att flytta till Malmslätt. Ingen har fått något definitivt besked. Det förefaller mig nästan omöjligt att någon på grundval av de besked om planeringsläget, som gavs i december, skulle ha kunnat gå åstad och hyra bostadiLinköping. Jag har i varje fall inte kunnat få uppgifter hos fabriksverket om att någonting sådant har förekommit; jag har sett det i tidningarna, men därför "behöver det inte vara sant.
Herr talman! Försvarsministern säger nu att det endast är förslag som har lagts fram och som skall diskuteras med personalen. Jag har emellertid fått det intrycket att vad som yttrades vid företagsnämndssammanträdet inte uppfattades som ett förslag utan som ett besked: Nu skulle det flyttas till Östersund. Det hade väl också varit rätta tidpunkten att göra läget klart för personalen vid detta tillfälle i företagsnämnden. Beskedet på denna punkt i dag gör inte saken bättre. Ovissheten kvarstår, och de anställda vet nu ännu mindre än tidigare. Det är klara besked som bör ges för att personalen verkligen skall veta vad den har att rätta sig efter.

Herr talman! Jag tackar för dessa kompletterande upplysningar. Den personal jag har talat med har emellertid inte fått detta intryck, och därför vore det bra om det hela klarades ut.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig, om jag anser att åtgärder bör vidtas i syfte att garantera att lagsökningsansökan inte publiceras innan domstolen har avgjort målet. I januari 1966 besvarade jag i denna kammare en fråga av i princip samma innebörd. Jag har fortfarande den uppfattning som jag då gav uttryck för. Svaret på frågan är därför nej.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. I denna har jag tagit upp frågan om åtgärder beträffande publicering av lagsökningsansökan; det kan ibland vara ovisst om sådan bör publiceras. I detta sammanhang skall dock fordran vara förfallen till betalning, åtminstone formellt, och jag kan på den punkten i viss mån förstå justitieministern. Vad som är ännu värre är publicering av ansökan om betalningsföreläggande. Med stöd av lagsökningslagen kan ansökan om betalningsföreläggande inges mot vilken person som helst. Kravet kan dessutom vara hur ogrundat som helst; domstolen prövar inte riktigheten av kravet för att ansökan skall upptas till behandling. Vem som helst kan alltså inge ansökan om betalningsföreläggande utan att kravets riktighet är styrkt. Då vissa kreditupplysningsbyråer genom sina tidningar publicerar dessa ansökningar kan en person, som vid närmare prövning kanske inte alls häftar i någon skuld, utpekas och råka i dålig dager dels inför den han säljer till eller köper av, dels inför allmänheten. Sådan publicering kan bli till stor nackdel för honom både rent personligt och i hans verksamhet och detta trots att han inte har begått något som helst fel. Enligt min mening kan detta inte vara riktigt, och ett ingripande borde där för vara befogat. Jag vill därför gärna fråga justitieministern hur han ser på detta spörsmål.
Herr talman! Ansökningshandlingarna i mål om lagsökning och betalningsföreläggande är offentliga, och det kan enligt min mening inte komma i fråga att man beträffande dessa handlingar skulle göra undantag från den viktiga offentlighetsprincip som vi har i vår processrätt. Enligt tryckfrihetsförordningen står det envar fritt att i tryckt skrift offentliggöra allmänna handlingar som inte enligt särskild föreskrift skall hållas hemliga. I och för sig finns naturligtvis möjligheten att kriminalisera publicering av innehållet i ansökningar i mål om lagsökning och betalningsföreläggande. Men några större olägenheter anser jag inte har uppkommit av sådan publicering. De som tar del av de publikationer det här är fråga om känner säkerligen mycket väl till skillnaden mellan en ansökan i målet och ett domstolsavgörande. De olägenheter som kan uppstå får vägas mot olägenheten av att kriminalisera publiceringen och därmed begränsa yttrandefriheten.

Herr talman! Justitieministern säger att en publicering inte torde medföra några större olägenheter. Men det är väl ändå så, herr justitieminister, att vi på olika sätt vill skydda människorna mot misstankar för något som kommer dem att framstå i dålig dager. Om man skulle utsätta justitieministern eller mig för sådana misstankar, skulle vi då anse det vara riktigt? Bör vi därför inte försöka åstadkomma en förändring på detta område? Även om de människor som brukar läsa ifrågavarande publikationer känner till skillnaden mellan en ansökan och en dom har dock många inte klart för sig denna skillnad. En person som förbereder en affär och genom en sådan här publicering får sin ekonomiska ställning misstänkliggjord kan därför skadas allvarligt i sin verksamhet. En expert borde få klarlägga förutsättningarna att åstadkomma mer tillfredsställande förhållanden. Skulle det exempelvis inte vara möjligt att hemligstämpla ansökningshandlingarna?
Herr talman! Skulle man lagstifta i den riktning som herr Jonasson begär måste man gå ytterligare ett steg. Varför då inte hemligstämpla eller kriminalisera publiceringen av stämningsansökningar av vad slag det vara må? Jag tror inte att det exempel som herr Jonasson tog var så väl valt. De som läser dessa publikationer vet säkerligen att både herr Jonasson och jag sköter vår ekonomi, och de förstår därför att det har skett ett misstag eller en »förfalskning» om våra namn skulle återfinnas där.
Herr talman! Fru Frankel har ställt en fråga rörande vaccinberedskapen mot »Hongkonginfluensan». Den s.k. Hongkonginfluensan är i allmänhet godartad. Den kan dock vara farlig för personer med hjärtoch kärlsjukdomar, vissa ämnesomsättningssjukdomar, vissa lungsjukdomar och en del andra kraftnedsättande åkommor. Det första kända fallet i Sverige inträffade den 3 november 1968. I november och december smittades i bl.a. Göteborg och Falun ett fåtal personer. Först under januari månad i år fick epidemin en större utbredning. Influensan, som orsakas av ett virus, kan i viss utsträckning förebyggas med vaccination. Vaccinet framställs på hönsägg, som ympas med virusstammen sedan denna isolerats. Härefter sker avdödning, rening, styrkekontroller m.m. Det tar två å tre månader att framställa vaccinet. Det är hållbart i ungefär ett år. Statens bakteriologiska laboratorium har för närvarande kapacitet för framställning av cirka 200 000 doser influensavaccin per år. Vid månadsskiftet augusti—september 1968 fick SBL den aktuella virusstammen. Den första satsen var färdig för distribution den 22 november. Hittills har drygt 100 000 doser tillverkats. Från slutet av januari har vaccin kunnat importeras från USA. Cirka 1,1 miljon doser vaccin har härefter importerats och distribuerats. Någon allmän vaccinering har inte anbefallts av socialstyrelsen. De framställda doserna prioriterades för två grupper, nämligen personer med medicinska indikationer samt sjukvårdspersonal av vissa kategorier.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det långa och utförliga svar jag fått på min fråga. Jag är ändå inte riktigt nöjd med utformningen av vaccinberedskapen. Redan i juni läste jag i pressen att Hongkonginfluensan väntades till Sverige. I svaret anförs att det första kända fallet inträffade den 3 november 1968 och att den första satsen av influensavaccin var färdig för distribution den 22 november. Jag tycker för min del att man kunde ha startat tillverkningen tidigare, så att man verkligen hade varit beredd när epidemin kom. Det heter vidare i socialministerns svar att vaccindoserna prioriterades för två grupper, nämligen personer med medicinska indikationer samt sjukvårdspersonal av vissa kategorier. Jag kan inte finna någon anledning till att man skulle vara tvungen att prioritera några grupper annat än om det vaccin man hade inte räckte till. Jag vet att det på västkusen — i Göteborg och i hela Bohuslän och Halland — rått mycket missnöje med det sätt på vilket vaccinet kommit läkarna till handa och med den dåliga distributionen. Vi ser i tidningarna dagligen uppgifter om att Hongkonginfluensan förorsakat industrin miljonförluster. Det hade mot denna bakgrund varit lämpligt att tidigt sätta in profylaktiska åtgärder för att undvika den epidemi vi nu har. Det är ett faktum att sedan socialstyrelsen hade skickat ut sitt cirkulär till samtliga läkare i riket med en rekommendation om vaccinering kunde man inte i Göteborg och på västkusten i övrigt få ut något vaccin ens till de prioriterade grupperna förrän efter tio dagar. Eftersom det dröjer tio dagar innan en vaccinerad person blir immun, hade alltså närmare tre veckor hunnit förflyta innan någon kunde garanteras ett skydd. Man må ha vilken uppfattning man vill om värdet av vaccineringen i fråga. Har vi en tillverkning av varan i statlig regi, anser jag dock att medborgarna har rättighet att fordra att den finns tillgänglig både i rätt mängd och vid den tidpunkt när den verkligen behövs.

Herr talman! Jag vill säga till fru Frenkel att vaccin av detta slag inte fanns färdigställt någonstans i världen tidigare än här i Sverige. Enligt tillgängliga rapporter har försörjningen med inhemskt vaccin varit bättre i Sve rige än i andra länder med undantag för Amerika. Vad sedan gäller frågan om vaccineringens omfattning har jag i mitt svar klart angivit att den är beroende av en medicinsk bedömning, och socialstyrelsen har inte bedömt influensan vara av den karaktären att man behövt anbefalla en allmän vaccinering.

Herr talman! Då kan det hända att tidningarna i det fallet har lämnat felaktiga uppgifter. Där har det nämligen stått att både i Amerika och i Ryssland har man genomfört en allmän vaccinering av människor på ett mycket tidigt stadium.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat mig vilka erfarenheter som gjorts beträffande den uppsökande verksamhet som socialnämnderna fått i uppgift att bedriva enligt förra årets tillägg till socialhjälpslagen och vilka råd och anvisningar nämnderna har fått i detta sammanhang. ragraferna i lagen om socialhjälp. De nya bestämmelserna, som trädde i kraft den 1 juli 1968, innebär att socialnämnden skall dels skaffa sig kännedom om de individuella behoven av omvårdnad, dels antingen själv vidta åtgärder eller förmedla vårdinsatser. Ett antal kommuner hade redan före lagändringen genomfört eller påbörjat uppsökande verksamhet i form av inventeringar, intervjuer, enkäter eller annan kartläggning av hjälpbehov. Den kommunala aktiviteten på detta område har påtagligt ökat efter lagändringen. I ett par kommunblock pågår särskild försöksverksamhet med deltagande av Svenska kommunförbundet. Någon utvärdering av gjorda erfarenheter har ännu inte företagits. Det ankommer på socialstyrelsen att i den mån det behövs ge huvudmännen råd och anvisningar för verksamhetens bedrivande. Förslag till sådana råd och anvisningar har utarbetats av socialstyrelsen efter samråd med annan expertis, kommuner och organisationer. Förslaget är avsett att slutbehandlas vid ett sammanträde i dagarna med en expertgrupp på socialvårdens område, där bl.a. Svenska kommunförbundet och riksförsäkringsverket är företrädda. Man kan räkna med att socialstyrelsen meddelar råd och anvisningar till kommunerna inom den närmaste tiden.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Socialministern konstaterar att den kommunala aktiviteten på detta område har ökat påtagligt efter lagändringen, och jag finner detta vara tillfredsställande. Emellertid vill jag erinra om ett uttalande som ordföranden i statens handikappråd, Richard Sterner, gjorde vid en konferens helt nyligen. Han sade att lagen tolkas för passivt, han fann den nya lagen svävande och undrade hur pass litet en kommun kan göra men ändå hålla sig till lagen. För min del tror jag att det finns ett starkt intresse inom kommunerna för dessa frågor. Men för många kommuner är det här i väsentliga avseenden fråga om ett nytt område, och behovet av riktlinjer för kommunernas handlande är där särskilt stort. Jag tycker därför att socialministern har en alltför passiv syn på denna fråga, då han konstaterar att det ankommer på socialstyrelsen att i den mån det behövs ge huvudmännen råd och anvisningar för verksamhetens bedrivande. Det behövs i särskilt hög grad just på detta område, och det är beklagligt att socialstyrelsen först nu, när det snart har gått ett år sedan riksdagen antog lagändringen, är färdig att lämna kommunerna råd och anvisningar om möjligheter och vägar att förverkliga den nya lagen. De anvisningarna borde ha kommit för länge sedan.

Herr talman! Jag vill fästa herr Mundebos uppmärksamhet på att initiativet till lagändringen togs av regeringen. Riksdagen fattade beslut om ändringen i fjol, och i lagförslaget stod det klart utsagt att det ankom på socialstyrelsen att vidtaga de uppföljande åtgärderna. Det är vad som nu sker. Någon passivitet har det alltså inte varit fråga om. Jag vill understryka att den uppsökande verksamheten är angelägen och att den behövs med hänsyn till de grupper som måste komma under observation. Jag är förvissad om att verksamheten har stark resonans ute i kommunerna därför att problem av skilda slag tränger sig fram. Till en person med herr Mundebos erfarenhet behöver jag inte säga att detta också är en svår fråga. Det gäller att finna de riktiga formerna, den riktiga uppläggningen och den riktiga planeringen. Det är vad socialstyrelsen nu håller på att göra. Och jag utgår från att de råd och anvisningar, som om en tid kommer att skickas ut till kommunerna i samråd med bl.a. Kommunförbundet, skall vara av den karaktären att de kan bilda ett underlag för den aktivitet som vi väl alla eftersträvar på detta viktiga område.
Ja, herr talman, detta är en svår fråga, och det är därför man ute i kommunerna känner avsaknaden av anvisningar särskilt besvärande. Handikapputredningen, som låg bakom reformen på området, konstaterade också i sitt betänkande år 1967 att det var angeläget att socialstyrelsen gav kommunerna råd och anvisningar för verksamheten. Det är därför jag beklagar för det första att socialstyrelsen inte förrän i december 1968 — alltså när lagen hade gällt under nästan ett halvt år — skrev till kommunerna och erinrade om att en ny lag hade införts och för det andra att man inte förrän nu på våren 1969 är beredd att ge kommunerna råd och anvisningar om hur arbetet skall bedrivas. Om socialministern och jag kan enas om att kommunerna är i behov av råd och anvisningar när det gäller ny lagstiftning på socialpolitikens område, så kanske väntetiden inte skall behöva bli så lång vid andra kompletteringar av socialhjälpslagen som fallet varit denna gång. Förhållandena härvidlag i samband med denna lagändring har inte varit tillfredsställande.
Herr talman! Med anledning av herr Mundebos senaste inlägg vill jag erinra om en viktig sak. Arbetet på det aktuella planet påbörjades redan tidigt i fjol, och sedan i höstas har en särskild arbets grupp varit organiserad inom socialstyrelsen för ändamålet. Till arbetsgruppen har en expertgrupp varit knuten, i vilken bl.a. ingått tre socialchefer, två representanter för riksförsäkringsverket och en representant för Kommunförbundet. Man har sannerligen förberett denna fråga mycket noga och gjort det med sikte på att anvisningarna skall få den karaktären att de blir av betydelse för kommunernas verksamhet.
Herr talman! Jag tror inte att landets socialchefer är fullt lika tillfredsställda som socialministern med att anvisningarna rörande en lag, som riksdagen antog i april 1968, inte föreligger förrän på våren 1969. Socialstyrelsen skrev den 3 december 1968 till kommunerna och meddelade sin avsikt att våren 1969 utfärda råd och anvisningar. Det är givet att det under hösten har pågått ett förberedelsearbete inom «socialstyrelsen. Detta förberedelsearbete borde ha påbörjats våren 1968 för att kommunerna sommaren 1968 skulle ha fått de råd och anvisningar de behövde.

Herr talman! Fru Hjelm-Wallén har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han är beredd att i positiv anda pröva möjligheterna och formerna för den fackliga elevrörelsens representation i kommunala skolstyrelser. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan huruvida elever lagligen kan ges representation i de kommunala skolstyrelserna är för närvarande, efter besvär över en enskild skolstyrelses beslut, föremål för prövning i administrativ ordning. Jag anser mig därför inte för dagen böra uttala mig om möjligheterna och formerna för sådan elevrepresentation. Jag finner det dock angeläget att skolstyrelserna utnyttjar möjligheten att söka kontakt med företrädare för olika intressenter i skolan, däribland eleverna, i överensstämmelse med vad som i allmänhet gäller för kommunal nämnd eller styrelse.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret och är glad åt att dessa problem uppmärksammas i utbildningsdepartementet. Inom åtskilliga skolstyrelser har systemet med elevrepresentation redan prövats. Oklarheter har emellertid rått om systemet stått i överensstämmelse med skollag och stadga. I Västmanland har t.ex. Arboga haft denna elevrepresentation i två år, och ingen har funnit anledning att klaga på den. I grannstaden Köping däremot infördes representationssystemet i höstas, men skolstyrelsen var oenig och beslutet överklagades. I förra veckan meddelade länsstyrelsen att det överklagade beslutet undanröjts, och jag antar att det är detta beslut som nu är föremål för prövning i administrativ ordning. I dag har uppskattningsvis 20 skolstyrelser givit elever rätt att närvara vid sina sammanträden, men detta strider tydligen mot skolstadgan. Det är mycket otillfredsställande att de skolstyrelser som vill ha elever med måste fatta beslut härom mot gällande stadga. Jag vill därför ha till stånd en snar ändring som innebär att eleverna ges generell rättighet att genom sin fackliga elevrörelse adjungeras till skolstyrelsen. Det räcker inte att, som statsrådet Moberg säger, skolstyrelsen skall söka kontakt med intressenter i skolan. Jag hoppas att dessa tankegångar inte är främmande för utbildningsdepartementet, där man länge ställt sig positiv till tanken att bygga ut skoldemokratin. Naturligtvis är denna fråga en liten del i hela det skoldemokratiska komplexet, men den är relativt enkel att lösa. Därmed skulle man gå till mötes de önskemål som framförts både av den fackliga elevrörelsen och av många skolstyrelser. Det måste vara betydelsefullt för skolstyrelserna att kunna ta del av elevernas unika erfarenhet av det levande skolsamhället. Säkerligen blir denna möjlighet till direkt dialog mellan elevföreträdare och samhällsföreträdare till gagn för både eleverna och samhället. Dessutom skulle ett sådant representationssystem stärka den fackliga elevrörelsen — något som är mycket betydelsefullt i hela det skoldemokratiska sammanhanget. Jag hoppas nu att oklarheterna om elevrepresentation i skolstyrelsen, som varit en nagel i ögat på många, kommer att undanröjas och att frågan prövas i positiv anda.

Herr talman! I sak tror jag att fru Hjelm-Wallén och jag har samma uppfattning, nämligen att det som ett led i den vidgade skoldemokratin är angeläget att elever i ökad omfattning får tillfälle till resonemang och diskussioner med alla som är ansvariga för skolan. Men vi måste följa de former som gäller. Det är i och för sig riktigt, såsom fru Hjelm-Wallén framhållit, att denna fråga är en liten del av frågan om vidgad skoldemokrati. Jag instämmer till fullo i detta. Den är emellertid också en liten del av ett annat problemkomplex, nämligen frågan om vidgad kommunal demokrati. Den frågan har ju riksdagen tidigare intresserat sig för. Inom <:kommunikationsdepartementet pågår för närvarande ett förberedelsearbete i syfte att få till stånd en utredning avseende hela frågan om den kommunala demokratin, varav detta spörsmål är en del. Också detta utredningskomplex kommer att påverka den konkreta fråga vi diskuterar. Jag är emellertid övertygad om att vi skall kunna lösa den reella frågan i detta sammanhang, nämligen behovet av en ökad kontakt mellan eleverna och alla som har att handha skolan, oavsett hur frågan om den kommunala demokratin kommer att utformas.

Herr talman! Vad man närmast påtalat från elevrörelsen är att eftersom lärarna har adjungerade representanter i skolstyrelsen vore det naturligt att eleverna hade en motsvarande representation. Det kan naturligtvis också finnas andra grupper som vill ha representanter i skolstyrelsen. För det första är emellertid dessa grupper inte lika stora som elevgruppen. För det andra har de vuxna möjlighet att genom de politiska valen avgöra vilka som skall sitta i skolstyrelserna. Denna möjlighet har inte eleverna, och vi borde ge dem tillfälle att få denna representation. Eftersom en utveckling i denna riktning är på gång inom skolstyrelserna — många skolstyrelser önskar få till stånd en elevrepresentation och en del har t.o.m. genomfört en sådan, trots att de vet att det är stadgevidrigt — tycker jag att stadgarna borde ändras så att elevernas önskemål kan tillgodoses.
Herr talman! Fru Mogård har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han avser att vidtaga några åtgärder med anledning av de missförstånd som den relativa betygsättningen vållar bland lärare, elever och föräldrar, vilket omvittnats bl.a. i den senaste tidens livliga debatt om betygsättningen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den relativa betygsättningen är i vissa skolformer av tämligen ungt datum. Den behandlas utförligt i läroplanerna för respektive skolformer. För att ytterligare klargöra innebörden i systemet ges information inom både lärarnas grundutbildning och deras fortbildning. Vidare förbereder skolöverstyrelsen utgivande av en informationsbroschyr som skall vända sig till föräldrar, elever och lärare. En rad åtgärder har sålunda vidtagits för att förebygga missförstånd beträffande den relativa betygsättningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Jag har inte vid detta tillfälle haft för avsikt att diskutera huruvida den relativa betygsättningen är riktig eller ej — vi kan nog utgå från att herr Mo berg och jag har diametralt motsatta uppfattningar om detta. Jag har i min fråga förutsatt att den relativa betygsättningen går att genomföra med vettiga resultat. Jag tror inte — och det har inte heller varit min mening — att man kan anklaga myndigheterna för att ha försummat att informera i varje fall skolledare och lärare om hur systemet skall tillämpas — det har man hållit på med i närmare sju år. Så länge har den aktuella betygsättningsprincipen tillämpats, om än inte inom alla skolformer. Ändå existerar det, såsom framkommit den senaste tiden bl.a. i insändarspalter och artiklar och såsom många väl känner till, mängder av missförstånd. Det finns skolledare som dekreterar att betygen i varje klass skall följa normalkurvan och som ger den lärare, som vill avvika från denna och sätta betyg efter eget förstånd, en avbasning. Det finns lärare som säger till en elev: Du skulle egentligen ha haft en 4:a, men det får inte vara så många 4:or i den här klassen. Det finns elever som aktar sig för att hjälpa kamrater — blir en kamrat bättre i ämnet, minskar hjälparens chanser att få behålla ett bra betyg, tror de. Det finns föräldrar som varnar nyinflyttade föräldrar för sin skola: Där finns det bara 2:or kvar! Skoldirektionen i Stockholm har uttryckt missnöje med skolöverstyrelsens sätt att sköta informationen. Det kommer protestskrivelser från elever i olika läroverk, ofta med instämmande från lärarna. Det får väl ändå betraktas som minst sagt förargligt att den högsta pedagogiska instansen här i landet inte lyckas utforma anvisningar så att de blir fattbara. Jag känner till att skolöverstyrelsen avser att komma med en ny informationsbroschyr, som skall vända sig till lärare och elever och — vad jag förstår av statsrådets svar — också till föräldrar. Det vore mycket skönt. Viktigast av allt är ändå: Är informationen denna gång utformad så att alla berörda får fullt klart för sig hur den relativa betygsättningen skall fungera? Min fråga var egentligen denna: Har statsrådet Moberg bildat sig en uppfattning om orsakerna till missförstånden, och kan herr Moberg med någon förtröstan denna gång säga, att den broschyr som nu utges kommer att undanröja dem?
Herr talman! Kraven från fru Mogårds sida på min förmåga att genomskåda vilka konsekvenser som informationsbroschyren kommer att få är ju stora. Det är självklart att jag inte kan förutse det. Men jag hoppas givetvis att de missförstånd som föreligger kommer att undanröjas, ty problemet är inte så förtvivlat svårt som man tydligen på vissa håll anser det vara. Jag vill bara, herr talman, erinra om att det i de grundläggande dokumenten för skolan, t.ex. i läroplanen för gymnasiet, i de inledande bestämmelserna när det gäller betygsättningen mycket tydligt står hur själva betygsättningssystemet skall fungera.

Där finns exempel på hur den kan se ut i en ordinär klass, i en bra klass, i en svag klass, i en jämn klass och i en ojämn klass, allt till ledning för betygsättarna. Fru Mogård vill inte ta upp frågan om de relativa betygen i relation till de gamla absoluta betygen. Då skulle det, som hon sade, om jag tolkade henne rätt, framkomma att vi har diametralt motsatta uppfattningar. Det är anmärkningsvärt att höra, att det fortfarande råder den uppfattningen i sakfrågan att de relativa betygen är underlägsna de absoluta. Jag trodde att man nu i alla partier var överens om att de relativa betygen i princip är rättvisare än de absoluta och att det nu gäller att ytterligare förbättra informationen till lärarna, till skolorna och till hemmen om den tillämpning av de gällande reglerna som bör ske.

Herr talman! Jag vägrar tro att statsrådet Moberg kan bli förvånad över att det finns delade meningar om den relativa betygsättningen; men låt oss inte ta upp någon diskussion om den saken. Jag tror visst att den betygsättningen kan bli mera rättvis, men det förutsätter att den kan tillämpas korrekt. Jag känner väl till hur mycket information man får som lärare rörande hur betygsättningen skall gå till. För min egen del har jag förstått den saken, men jag tycker det är ängsligt att så många andra tydligen inte har förstått den. Och den princip jag alltid haft som lärare tycker jag kan gälla också här: om någon inte fattar en information, så är det fel på informationen, inte på personen i fråga. Betygsättningen är en mycket allvarvarlig sak. I mitt förra inlägg sade jag att de missförstånd som kan uppstå är förargliga. De är emellertid mycket allvarligare än så. Betyg är viktiga; man räknar poäng på dem. Betygsjakten är hård, och eleverna har rätt att kräva att betygsättningen sker efter sanima principer överallt. Om en lärare missuppfattar principerna kan det få förödande konsekvenser för den enskilde eleven. Också föräldrar och samhället i övrigt måste ha rätt att fordra att tilllämpningen sker korrekt. Jag hoppas att den kommande bro schyren skall få god effekt och att herr Moberg kommer att läsa den, men framför allt hoppas jag att herr Moberg ägnar denna fråga livligt intresse också i fortsättningen.

Herr talman! Vi har alltjämt ett besvärligt sysselsättningsläge i vårt land. Arbetsmarknadsstyrelsen har därför på tilläggsstat begärt 200 miljoner kronor för att bekämpa sysselsättningssvårigheterna. Trots en satsning på beredskapsarbeten av olika slag, flyttningsverksamhet och en rekordartad omskolningsverksamhet var den registrerade arbetslösheten under januari i runt tal 54 000 personer. Februarisiffran, som har offentliggjorts i dagens tidningar, ligger på 50 000 personer och understiger med 3 300 personer noteringen för samma tid under föregående år. Man kan alltså konstatera en viss förbättring av sysselsättningssituationen. Samtidigt har antalet lediga platser ökat med 2500 från januari i år. Förbättringen är emellertid att finna främst i södra Sverige och storstadsområdena. I skogslänen har däremot situationen inte blivit bättre utan snarare sämre. I dagstidningarna uppges nämligen att arbetslösheten sett över en längre period blivit större i norrlandslänen. Antalet arbetslösa anges vara 19500 personer större än vid motsvarande tidpunkt under fjolåret. Den begynnande konjunkturuppgången har således inte haft någon inverkan inom detta område. Det behövs därför ytterligare lokaliseringspolitiska åtgärder för att stimulera näringslivet i skogslänen. Man frågar sig hur detta skall kunna ske. I förra veckan frisläpptes investeringsfonderna för AB Volvo, ett förhållande som vi säkerligen alla väl känner till. Det innebär att en storstadsregion kommer att stimuleras med många tusen fasta sysselsättningstillfällen, medan en i förhållande härtill ganska liten insats kommer de verkligt hårt drabbade områdena till del. Det är mot bakgrunden av sysselsättningssituationen i vårt land, inte minst i norrlandslänen, som vi från centerpartiet stöder arbetsmarknadsstyrelsens framställning om ytterligare 200 miljoner kronor i arbetsmarknadsmedel för beredskapsarbeten. Kungl. Maj:t har prutat ned beloppet till 150 miljoner kronor, och departemetschefen avvisar AMS:s framställning om 200 miljoner kronor genom att hänvisa till möjligheterna att i större utsträckning sikta till mera dagsverksbilliga objekt och därmed minska medelsbehovet. Vi tror inte att det är möjligt att så här på en gång under pågående arbetssäsong minska kostnaderna för beredskapsarbeten genom billigare objekt. Därför tror vi inte heller att det är möjligt att uppnå den volym av arbetstillfällen som avses genom ett tilläggsanslag som det av departementschefen föreslagna. Man tvingas under sådana förhållanden till ganska drastiska neddragningar av beredskapsarbetena — det har ju redan varskotts därom. Särskilt besvärande är att neddragningarna kommer att träffa de s.k. särskilda beredskapsarbetena för de handikappade, den lokalt bundna arbetskraften och den äldre arbetskraften. Det är ju grupper som har svårigheter att få anställning även vid en markerad konjunkturuppgång och i ett högkonjunkturläge. Det är också särskilt hårt drabbade grupper i skogslänen. Det finns i och för sig ingen invändning att göra mot att beredskapsarbetena skall vara angelägna arbetsobjekt och att de skall kunna på ett ändamålsenligt sätt fogas in i utvecklingsplanerna för ett område. Om denna förutsättning uppfylles föreligger självfallet heller ingen invändning mot en inriktning på dagsverksbilligare objekt. Som emellertid utskottet påpekar är det svårigheter att klara den uppgiften, om arbetena mer och mer måste förläggas i närheten av den arbetslöses hemort. På grund av den lokalisering som arbetslösheten har i vårt land måste detta krav tillmötesgås i allt större utsträckning. Den i utskottsutlåtandet berörda frågan om en geografisk begränsning av anslagen har ingen annan bakgrund än den nyss nämnda; målsättningen är att beredskapsarbetena skall på ett rationellt sätt fogas in i områdets utveckling. Vägbyggandet utgör ett vanligt exempel på sådana arbeten. Beredskapsarbeten i vägbyggande uppvisar som regel en relativt god effektivitetsnivå. I vägarbeten får man utöver den statistiskt angivna effekten en spridningseffekt i fråga om sysselsättningen genom servicen kring maskinerna. Som vi anfört i vår motion betyder en omläggning av beredskapsarbeten från vägar, där staten tar hela eller huvudparten av kostnaden, till andra objekt av statskommunal karaktär en ibland inte önskvärd övervältring av kostnadsansvaret för sysselsättningen på kommunerna. Många av de berörda kommunerna har ju förutom bekymmer med arbetslöshet också ett svagt skatteunderlag. Det kan inte vara riktigt att de skall behöva svara för en ökad del av kostnaderna för beredskapsarbeten. Detta anser vi vara principiellt felaktigt. Det är en övervältring av statens utgifter på de svagaste skattebetalarna. De anförda skälen finner vi, herr talman, vara bärande för att biträda arbetsmarknadsstyrelsens framställning. Jag tror att arbetsmarknadsstyrelsen har bedömt medelsbehovet realistiskt: den sysselsättningssituation som råder i dag och som kan väntas råda under innevarande vinter gör att det fordras en anslagsökning av denna omfattning. Arbetsmarknadssituationen i norrlandslänen är sådan att även försvarsarbeten bör infogas i sysselsättningsansla get. Det har ju hittills skett i viss omfattning, men möjligheten bör kunna utnyttjas i större utsträckning enligt de förslag som framförts i motionerna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 a och 4.

Herr talman! Som herr Nilsson i Tvärålund nyss framhöll visar de aktuella siffrorna en viss förbättring i sysselsättningsläget. Antalet arbetslösa är nu i mitten av februari lägre än vid motsvarande tid i förra månaden. Detta är självfallet glädjande. Siffrorna ligger emellertid ändå på en hög nivå, och inte mindre än 50 000 personer är nu utan arbete. I synnerhet för skogslänen är siffrorna höga. Arbetsmarknadsstyrelsen konstaterar också att beträffande mnorrlandslänen gäller att arbetslösheten har stigit, sett under en längre period. I ett av dess län — Västernorrlands är för övrigt årets februarisiffror högre än januarisiffrorna. Vi reservanter menar därför att kraftfulla insatser från arbetsmarknadsmyndigheternas sida är nödvändiga, och vi har förordat att ytterligare medel anvisas för allmänna beredskapsarbeten, dels 25 miljoner kronor till i första hand vägarbeten m.m. i skogslänen, dels 40 miljoner kronor till vissa försvarsarbeten. Statsutskottets majoritet anser emellertid att en höjning av anslaget utöver vad regeringen har föreslagit inte är lämplig, detta trots att arbetsmarknadsstyrelsen har framhållit att behov föreligger av ytterligare medel. Statsutskottets majoritet anser också att en bindning av medel för beredskapsarbeten i vissa regioner inte är lämplig. Men med hänsyn till sysselsättningsläget just i skogslänen och angelägenheten av de projekt som förordas i motioner från bl.a. folkpartiets sida är det väl motiverat att ge arbetsmarknadsmyndigheterna större resurser. Det finns åtskilliga angelägna projekt, och det är många människor som går utan arbete. Som ett enda exempel vill jag nämna att länsarbetsdirektören i Jämtlands län vid en konferens i januari framhöll att det i detta län fanns väl planerade och angelägna projekt som inte kunde genomföras därför att medel saknades. Dessa projekt omfattade 10 å 12 miljoner kronor och gällde alltså ett enda av norrlandslänen, nämligen Jämtlands län. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 a.

Herr talman! Jag behöver inte säga så mycket. Jag kan instämma i de synpunkter som herr Nilsson i Tvärålund framförde beträffande anslag till vissa försvarsarbeten. Jag kan göra detta desto hellre som yrkandena i de berörda reservationerna helt överensstämmer med den uppfattning som det parti jag representerar hade förra året, då vi yrkade på att särskilda medel skulle anvisas arbetsmarknadsstyrelsen för att läggas ut till försvarsändamål. Vi har den meningen att om man genom medelsanvisningar till arbetsmarknadsstyrelsen kan tillgodose två syften, nämligen att skapa sysselsättning i bygder där detta behövs och att öka försvarspotentialen, så skall man göra detta. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 b.

Herr talman! Vi har här fått höra både av herr Nilsson i Tvärålund och herr Mundebo att arbetsmarknadsläget har förbättrats, även om arbetslösheten fortfarande befinner sig på en hög nivå. Herr Nilsson tog också upp det förhållandet att man nu drar in på beredskapsarbeten. Detta beror dock icke på att medel saknas. Av det meddelande som utsänts av TT framgår klart och tydligt att denna utveckling beror på det förbättrade arbetsmarknadsläget med en sänkt arbetslöshet och en ökad tillgång till arbetstillfällen. De av herr Nilsson i Tvärålund framförda synpunkterna på lokaliseringspolitiken och de eventuella medel som bör satsas på denna får vi väl ta upp till behandling i ett senare sammanhang då vi kommer över till lokaliseringspolitiken och de i samband med denna erforderliga åtgärderna. Att industrin och näringslivet i vissa orter av landet behöver förstärkas är ganska klart. I och för sig ligger det inte heller något konstigt i att man för upp särskilda anslag för arbetsmarknadspolitiken på tilläggsstat. Att beräkna en sådan medelsförbrukning ett år i förväg ställer sig ganska svårt. Man kan komma i ett bättre eller ett sämre arbetsmarknadsläge, och då gäller det att veta vilka åtgärder som vidtas. När vi i dag behandlar statsutskottets utlåtande nr 27 gäller frågan att på tillläggsstat anvisa ytterligare 150 miljoner kronor, och utskottsmajoriteten har också tillstyrkt en sådan anslagshöjning. Till detta förslag har fogats reservationer, vilka i likhet med den borgerliga oppositionen sönderfaller i tre delar: centerpartiet vill ha en höjning av 90 miljoner kronor, folkpartiet går med en bit upp till 65 miljoner och moderata samlingspartiet stannar för 40 miljoner kronor. Att dessa 40 miljoner samtidigt innebär ett anslag till ökade försvarskostnader är ur moderata samlingspartiets synpunkt helt följdriktigt. Bakgrunden till denna reservation beträffande försvarsanslaget är en ren försvarsmotion, i vilken tas upp problematiken om beredskapsarbeten inom försvarsområdet. Utskottsmajoriteten anser att man inte bör låsa 40 miljoner kronor till försvarsarbeten. I den mån pengar skall tas i anspråk när det gäller beredskapsarbeten inom försvarsområdet bör detta ske på sådana ställen där det finns en lokalt bunden arbetskraft och där det är absolut nödvändigt att starta bered skapsarbeten, eftersom det i regionen inte föreligger några mer angelägna projekt som kan sättas i gång. Det mål som arbetsmarknadsstyrelsen och även herr Nilsson i Tvärålund angivit är att under detta budgetår skall kunna sättas i gång 4 miljoner dagsverken.

Jag har då utgått från de kostnader på 250 respektive 125 kronor per dagsverke som redovisas i denna rapport. De motioner som ligger till grund för reservationerna baserar sig på de uppskattningar som arbetsmarknadsstyrelsen gjorde i september månad och som innebar att det behövdes medel till ytterligare 1,2 miljon dagsverken. I reservationerna åberopas också arbetsmarknadsläget i Norrland. Jag har redan förut sagt att ingen vill förringa de problem som finns i samtliga skogslän. Om man ser var beredskapsarbeten tidigare ordnats, kan man lätt konstatera att vi inte behöver göra några specialbeställningar för att hålla dessa så stora som möjligt och där de bäst behövs. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens statistik gick under föregående budgetår 58 procent av dagsverksantalet till skogslänen och därav 42 procent till de fyra nordligaste länen. Enligt de uppgifter som finns för juli—december 1968 var siffran då 64 procent till skogslänen. Detta visar att man gör en satsning och den är riktig och måste ske. sig i en reservation där man trycker på behovet av vägar i skogslänen. Formellt är — och även herr Nilsson i Tvärålund har understrukit detta — utskottsmajoriteten och reservanterna eniga om att ett beredskapsarbete skall vara angeläget och ingå i planeringen. Det är självklart att det lokalt utövas en press på att beredskapsarbeten skall ordnas så nära hemorten som möjligt även för den arbetskraft som inte är så hårt bunden vid denna. Det är inom parentes sagt självklart att man för den arbetskraft som har stark lokal bindning skall göra allt för att ordna arbetstillfällen så nära hemmet som möjligt. Denna uppfattning påverkar naturligtvis urvalet av arbetsprojekt, och när man även i ett mera balanserat arbetsmarknadsläge vill ha dagsverksbilliga arbeten kan dessa principer stå mot varandra. Det är väl därför som reservanterna vill fastlåsa en summa av 25 miljoner kronor till vägbyggande. Detta måste emellertid innebära att reservanterna anser att de vägar som kan komma i fråga för byggande i Norrland inte har någon högre angelägenhetsgrad. För min personliga del — jag har visserligen bara kört bil i Norrland några enstaka gånger — har jag den uppfattningen att det fortfarande finns vägarbeten som har en hög angelägenhetsgrad i Norrland utan att man på detta sätt behöver låsa medelsanvisningen. Vad reservanterna betraktar som mest angeläget för Norrlands del, kan man få fram genom att jämföra de olika specialdestinationerna med varandra. Högern anser ju att Norrland behöver ha 40 miljoner kronor till försvarsarbeten och ingenting till vägarna. Folkpartiet anser att 40 miljoner kronor bör gå till försvaret och 20 miljoner kronor till vägarna, medan centerpartiet föreslår 40 miljoner kronor till försvaret och 25 miljoner kronor till vägarna. Om man tar hänsyn till att försvarsarbetena är betydligt kostsammare än de andra arbetena — kostnaderna uppgår till 400 kronor per dagsverke mot 250 respektive 125 kronor för andra arbeten — så är det klart att rent dagsverksmässigt väger de olika reservationerna ganska jämnt.